Herr talman! Utbildningsministerns forskarproposition har inte fått odelat positiva recensioner. Herr Palme håller väl inte på att konstruera en pappersreform? frågar sig många oroligt. En tidning anser att propositionen ger »bilden av en regering som vill verka handlingskraftig men där allmän vaghet får fylla ut utrymmet för nya reformer». Det är mycket fränt sagt, men omdömet torde inte vara helt oberättigat. Jag återkommer i fortsättningen då och då till detta med vaghet, allmän löslighet i intentionerna och en stark förnimmelse av en ofullbordan, som är kombinerad med allmän förskjutning framåt i tiden med vidtagande av konkreta åtgärder. Jag skulle tro, att ingen betvivlar att det är finansministern som i viss mån har sett till att herr Palme råkat i klämma. Utbildningsministern själv lär dock å andra sidan inte kunna undandra sig allt ansvar. Om inte för annat bör han åtminstone hållas ansvarig för — som en lyckad formulering lyder — »det orimligt utpyntade emballage i vilket han, gammal dålig vana trogen, svept sitt lilla torftiga paket». Som vanligt är utbildningsministern också sent ute. Spåren från UKAS förskräcker tydligen inte. Riksdagsbeslutet fattas inte ens två månader innan det skall verkställas. Övergångsbestämmelser finns inte, utan bör meddelas i den ordning Kungl. Maj:t bestämmer, heter det. Osäkerheten är mycket stor hos såväl blivande handledare som blivande doktorander enligt det nya systemet. Förslaget innebär, att man efter tre, högst fyra års grundstudier börjar en fyraårig doktorsutbildning, som i vissa fall får ta fem år. Normaltiden blir sålunda sju, den maximala tiden nio år. Jämfört med nuvarande system innebär denna utbildningsgång en betydande förkortning, så betydande att den inger farhågor för kvaliteten hos den nya doktorsprodukten. Men en sådan jämförelse är inte fullt rättvisande, det medges, eftersom det understrykes, att doktorsexamen från forskarens synpunkt inte skall betraktas som ett slutmål. Efter examen skall man under sex år kunna tjänstgöra som forskarassistent och därefter ytterligare sex, någon gång nio år som docent. Om man blir forskarassistent och docent, beror dock inte enbart på kvalifikationer, det måste framhållas, utan framför allt på tillgången på tjänster. Efter att ha innehaft docentbefattning bör vederbörande antingen ha fått en ordinarie tjänst vid någon läroanstalt eller söka sig bort från universitetet. Bortsett från att trygghetsfaktorn genom detta förslag tyvärr inte förs något steg närmare sin lösning kan en förkortning av studietiden fram till doktoratet i och för sig vara fullt berättigad. Det är inte rimligt att ägna årtionden åt en doktorsexamen — eller doktorsgrad som det hittills har hetat. Nedprutningen av den tid det skall få ta att uppnå doktorat är alltså högst väsentlig. Fyra år är ungefär den tid som förut åtgått för att avlägga licentiatexamen i inte alltför krävande ämnen. Ingen vill förneka, att den tid som åtgår och den möda som nedlägges för uppnående av nuvarande doktorsgrad ofta inte står i rimlig proportion till användbarheten och värdet av resultatet. Men därifrån till att fastslå en hård och bindande fyraårsregel för doktorsstudierna är steget långt. Det kan med tillfredsställelse antecknas att propositionen gör något litet avsteg härifrån genom längre studietid för läkare, tandläkare och veterinärer, eftersom forskarutbildningen i dessa fall måste kombineras med en omfattande klinisk erfarenhet. Men det halva medgivandet tas i stor utsträckning tillbaka genom kravet på att studierna dock bör »läggas upp på ett sådant sätt att den effektiva forskarutbildningstiden blir ungefär fyra år även inom berörda ämnesområden». Teologer humanister, tekniker, naturvetare m.fl. måste däremot ovillkorligen iaktta fyraårsbegränsningen. Endast i s.k. undantagsfall får förlängning medges. Det är egentligen bara på denna punkt — alltså när det gäller att utmäta tiden för doktorsstudierna — som herr Palme inte är vag och vankelmodig. Denna tid låses på gränsen till det omöjliga — fyra år för vanliga doktorander och därmed punkt och slut. Endast i undantagsfall tillåtes någon liten förlängning på några veckor, någon eller några månader. Så måste propositionen tydas, om man läser den rätt och inte lägger in alltför välvilliga önska de tolkningar av den. Mot detta alltför statiska och dogmatiska betraktelsesätt kan invändas, att olika forskningsprojekt som skall redovisas i avhandlingsform kan kräva olika lång tid. En på förhand helt fastlåst tid kan slå sönder, olyckligt begränsa eller helt förhindra bearbetningen av i och för sig lovande och lovvärda forskningsuppgifter. Åtminstone någon generell flexibilitet i den tillåtna tidsåtgången torde vara av nöden. Det måste också sägas, att vi i vårt utbildningsväsende saknar all erfarenhet av hur en hårt bunden utbildning av forskare verkar i praktiken. Härtill kommer att den ökade och förbättrade handledning av blivande forskare, som skall vara en av förutsättningarna för = tidsnedprutningen, inom den närmast överskådliga perioden inte får den dimensionering och den kvalitet som måste stå i paritet med forskaradepternas antal och behov. Det akademiska högstadiet lider av underförsörjning på lärare. Det förekommer att en ensam professor i dagsläget handleder hundratalet eller fler licentiander och doktorander. De förstärkningar av forskarhandledningen som i propositionen ställs i utsikt torde vara helt otillräckliga, och mycket fler lär av finansiella skäl i fortsättningen inte vara att vänta. Antalet doktorander kommer troligen att ständigt öka, medan antalet forskarhandledare förblir i stort oförändrat. Denna forskningens och forskarhandledningens vardagsverklighet talar även den för en flexibilitet i tidsåtgången för den nya doktorexamen, om denna inte kvalitetsmässigt skall löpa risken att bli mer nedbantad än vad som avses. Reformens framgång är förmodligen icke i första hand avhängig av en studietid för doktoranderna på fyra, fem eller sex år, hur viktig den synpunkten än är. Reformen beror däremot enligt mitt sätt att se i eminent grad, såsom jag redan antytt, dels på antalet tjänster av typen forskarassistenttjänster och docenturer, dels på den handledning doktorander och forskarassistenter kan få. Den förkortade tiden fram till doktorsexamen förutsätter ju kvalificerad och effektiv handledning, som inte bör komma enbart doktorander till godo utan — det glömmer man gärna bort — jämväl forskarassistenterna. Av detta följer sålunda, att antalet handledartjänster, d. v. s. docenturer och professurer av olika grader, är av största vikt. Om man ser på vad förslaget konkret innebär i fråga om förstärkning av olika personalkategorier, så blir man inte särskilt uppmuntrad. Statsrådet föreslår tio nya tjänster som extra biträdande professorer — extra biträdande professorer är detsamma som det vi nu kallar för extra laboratorer o.d. Leker man med siffrorna — det är en allvarlig lek — finner man att det blir ungefär en tjänst per universitet och högskola. Vidare föreslår statsrådet 20 nya docenturer, vilket innebär högst två nya tjänster per läroanstalt. Sammanlagt får vi sålunda 30 nya handledartjänster på hög nivå, vilket inte är särskilt imponerande. Antalet licentiander är just nu cirka 4 600, och det är alltså denna skara som från den 1 juli skall upphöjas till doktorander och vilkas examenstid skall förkortas genom de 30 nya handledarna på hög nivå. I förhållande till det nuvarande antalet innebär tillsättandet av de 30 nya handledarna knappt 2 procents förstärkning, har man räknat ut. Det finns kanske anledning att här tala litet skämtsamt om förstärkt handledning. Den kanske viktigaste tjänstekategorin är, som jag ser det, forskarassistenttjänsterna. Det blir framför allt forskarassistenterna som i framtiden kommer att bestämma vår forsknings omfattning och kvalitet. I propositionen föreslås 70 nya sådana tjänster. Enligt utbildningsdepartementets redogörelse för högre utbildning och forskning i Sverige finns det just nu 218 forskarassistenttjänster vid de lärosäten som lyder under depar tementet. Det totala antalet blir sålunda, om vi nu genomför denna reform, 288. Det räcker inte — det är alldeles för litet. Här måste alltså en uppföljning ske snarast. I inledningen till propositionen står bl.a.: »En genomtänkt, systematiskt planerad utbildningsgång skall läggas upp för i princip varje enskild doktorand. I den nya forskarutbildningen avses inslaget av metodisk undervisning och handledning öka väsentligt.» Så heter det alltså vackert, programmatiskt. Men det låter i mina öron ihåligt, och det är också ihåligt. Alla vet, att forskarhandledningen i nuläget är helt otillräcklig. Den enklaste matematik — jag upprepar det — visar, att de 30 nya handledarna på professorsoch docentnivå inte i märkbar mån kan bidra till att vi uppnår det av forskarutredningen angivna målet: en handledare på mellan fem och sju doktorander. Själva kärnan i reformen är alltså icke frisk. Allt vad som kan finnas av forskarhandledare bör uppmobiliseras — det kräver läget. Och här kommer de nuvarande universitetslektorerna in i bilden. Departementschefens uttalande om tjänstetypen universitetslektor som blott och bart en undervisningstjänst aktualiserar frågan om icke i en universitetslektorstjänst — innehavaren är oftast doktor eller filosofie licentiat — borde ingå möjligheter och åliggande att dels i någon mån bedriva egen forskning, dels i viss utsträckning delta i forskarhandledningen. Egen forskning, om ock i ringa utsträckning, berikar den undervisning vederbörande ger. Det är ofta undervisningen redan på det akademiska lågstadiet som stimulerar unga studenter till kommande forskarutbildning och således bidrar till rekryteringen. Att inte låta universitetslektorerna delta i forskarhandledningen är enligt min mening att misshushålla med både vetenskapligt och pedagogiskt väl kvalificerad personal. Växelverkan mellan un dervisning och forskning är mycket väsentlig och eftersträvansvärd, och mycket talar för någon omdisponering av universitetslektorernas arbete till fromma också för det akademiska högstadiet, även om man för närvarande — det skall sägas — inte vill gå så långt som till att direkt infoga dem i forskarkarriären. Tyvärr, tyvärr finns ingen vilja alls att beakta dessa tankegångar. Vad kan bli följden av bristen på handledare och för den delen också på övriga resurser? Utbildningsministern svarar själv — han är skicklig på detta: »Sammanfattningsvis finner jag att en begränsning av antalet studerande i vissa fall kan bli ofrånkomlig.» Låt oss tala i klartext! Kort sagt: forskarspärr!

Eljest skulle hela reformen bestå i att man utan någon kvalitativ förstärkning helt enkelt prutar ned tiden — ingenting annat — för doktorsutbildningen till hälften. Det kan då inte betecknas som annat än en veritabel utbildningsinflation. Alldeles speciellt brysk och oförstående är propositionen inför de många äldre licentiander och «doktorander som inte utan betydande olägenheter kan gå över till den nya studieordningen. Här krävs otvivelaktigt en rimlig och generös Övergångstid för omställningen. Det kom i år till synes i pressen, att Sveriges förenade studentkårer bl.a. hade krävt att de licentiander som vill fortsätta sina studier enligt den nuvarande studieordningen även skall vara berättigade till förstagångsstipendier. Enligt utbildningsdepartementet skulle endast de som var villiga att övergå till det nya systemet få sådana stipendier: Helt naturligt ansåg sig Sveriges förenade studentkårer inte kunna acceptera sådana bestämmelser, och man har uppvaktat herr Palme. Denne har nu låtit meddela — allt enligt pressuppgifter — att man på denna punkt tänker ändra de tidigare besluten. I meddelandet med anledning av uppvaktningen skall det bl.a. ha hetat: Bestämmelserna kommer att utformas så att ett visst antal stipendier delas ut till dem som bedriver studier enligt den nuvarande studieordningen men som inte fått stipendier tidigare.

Ekonomiska påtryckningar får icke förekomma och en reell valmöjlighet måste föreligga. Enda möjligheten att lösa dessa problem är kanske att särskilda medel ställs till förfogande, så att man kan ge dem som redan fullgjort större delen av sin utbildning till licentiatexamen stipendier för att avsluta den enligt det gamla systemet — om de vill — och att de som redan är licentiander får möjlighet att söka särskilda stipendier för komplettering till den nya doktorsexamen. Utomordentligt betänkligt är vidare, att propositionen inte ger någon som helst vägledning, då det gäller hur den nya doktorsexamen meritmässigt skall bedömas jämfört med den nuvarande. Den som aldrig så litet sysslat med meritvärdering vet, att man icke kan springa ifrån detta problem, och det är ganska ynkligt att det här inte sagts någonting om detta. Problemet är icke möjligt att i längden eller ens på relativt kort sikt gå udenom. I fråga om tryggheten för forskare efter doktorsexamen är den väsentligaste nyheten, att docenternas anställningstrygghet förbättras genom att möjlighet till förlängt förordnande utöver nuvarande maximitid av sex å sju år införs. Det är sannerligen inte mycket, det är t.o.m. litet. Sveriges universitetsoch högskoleamanuensers förbund har också reagerat snabbt och skarpt. En utbildningsreform, som innebär att man vid unga år och med oförbrukade krafter kan starta en forskarkarriär med doktorsexamen på fickan, blir meningslös för många, om den inte kombineras med villkor för framtiden som gör att doktorerna kan våga ägna sig åt det som de i första hand är utbildade för. Forskarkarriärens utformning är alltfort helt otillfredsställande. Statsutskottets förslag till riksdagsbeslut om ett tillkännagivande till Kungl. Maj:t om en översyn av forskarkarriären är utomordentligt allvarligt menat, och jag kan inte tänka mig att utbildningsministern icke förstår vad det här rör sig om. Beklagligt är vidare att statsrådet inte följt forskarutredningens rekommendation om att tillskapa en mellanexamen, som kunde avläggas två år efter grundexamen. Säkerligen finns det på arbetsmarknaden behov av personer med sådan utbildning. Nästan alla remissinstanser har tillstyrkt rekommendationen, och ett arrangemang av denna typ skulle dessutom överensstämma med strävanden att på den lägre akademiska nivån inrätta ettoch tvååriga studiegångar, avpassade för personer som för sin yrkesverksamhet behöver en viss universitetsskolning. Alltjämt är det svenska universitetssystemet alltför stelt och svåranpassat till ett samhälle och en arbetsmarknad i ständig förändring. Det är tydligt att mellanexamens roll för lektorsbehörighet i hög grad påverkat departementschefens ställningstagande. Han poängterar bl.a., att en tendens till förbättring av tillgången på lektorer kan konstateras och att en bristsituation därför inte bör tas till utgångspunkt för att införa mellanexamen. Särskilt intressant är departementschefens optimism beträffande rekryteringsläget. När han för ett par år sedan i samband med lärarutbildningspropositionen lade fram förslag om alternativt ledigförklarande av lektorsoch adjunktstjänster åberopade han som motiv omöjligheten att inom överskådlig tid besätta de vakanta lektorstjänster med behöriga sökande. Detta hänger inte ihop. Om statsmakterna lugnat sig något och först nu tagit ställning till frågan om alternativt ledigförklarande, skulle det tydligen icke ha ansetts föreligga skäl för ett sådant ledigförklarande. Fortfarande gäller alltså att en mellanexamen i förening med dispensering till lektorstjänst av högt kvalificerade adjunkter är en bättre metod att råda bot på lektorsbristen än att genom alternativt ledigförklarande göra lektorstjänster till adjunktstjänster. Vi har alltså här, kort uttryckt, historien om mellanexamen som kom bort eller åtminstone synes ha kommit bort. Vad som i propositionen och utskottsutlåtandet ordas om fortsatt övervägande på departementalnivå är troligen inte alltför mycket att förlita sig på. Jag har inte samma tilltro som herr Källstad till att detta är att uppfatta som ett för regeringen helt förpliktande uttalande. Moderata samlingspartiet har i reservationen 3 dragit konsekvenserna av denna uppfattning och föreslagit en an nan typ av utredning — viss fortsatt sådan är under alla förhållanden nödvändig — med klar inriktning på att en mellanexamen verkligen kommer till. Riksdagen bör alltså i princip uttala sig för en mellanexamen, dock inte än om dess utformning.

Framför allt önskar man kanske att de andra, tredje, fjärde etc. etapperna kommer snabbt. Annars blir, har det sagts, de förslag som vi nu går att ta — med eller utan bifall till reservationer — en sannskyldig katastrof. Ordet katastrof är inte mitt — att framställa situationen så är förmodligen att måla i svartaste laget. Ofrånkomligt är dock, som jag ser det, att det snarast måste göras mycket mer för forskarutbildning och forskarkarriär i vårt land. Ytterligare uppskov med insatser blir till stor skada inte bara för universitet och högskolor utan i lika mån för framtidens samhälle. För att i någon mån bidra till sådana insatser ber jag att få yrka bifall till dels reservationerna 1, 2, 4 och 5 som avgivits av de borgerliga partierna gemensamt, dels reservationen 3 som moderata samlingspartiet ensamt har avgivit.

Herr talman! Med hänsyn till forskningens betydelse för mänskligt framåtskridande spelar naturligtvis utbildningen av forskare en grundläggande roll. De riktlinjer för forskarutbildningen som dras upp i propositionen 31, vilken grundar sig på 1963 års forskarutredning, kan mot denna bakgrund i stort sett accepteras. Av propositionen fram går att doktorsavhandlingen får en något mindre central roll i sammanhanget, vilket man knappast behöver se som en nackdel; forskarens väsentligaste insats bör väl göras efter utbildningstiden. Även om utskottet på viktigare punkter är enigt, är meningarna delade på ett par centrala områden. I propositionen föreslås att studietiden efter grundexamen i princip skall vara fyra år för avläggande av doktorsexamen. Några direkta invändningar häremot har inte rests annat än beträffande tillämpningen. I propositionen framhåller departementschefen att längre studietid än fyra år inte bör accepteras annat än i undantagsfall. Därav måste man dra slutsatsen, att det mera sällan kan bli tal om överdrag av tiden.

I reservationen 1 tas detta problem upp och en större flexibilitet än vad propositionens förslag ger möjlighet till krävs. Motiven härför är både många och starka. Att i förväg för ett avhandlingsarbete fastlägga tiden, som i hög grad måste variera både från ämne till ämne och inom det enskilda ämnet, måste vara svårt. Den enskilde forskarens läggning spelar i många fall en stor roll, och vederbörandes resultat behöver ingalunda vara sämre för att han använder något halvår längre tid än vad som är fastlagt som normaltid. Risk för en minskning av den totala forskningsvolymen finns också med den snävhet som präglar utskottets skrivning. Även om fyraårsregeln är ett riktmärke, som också reservanterna accepterat, måste — som jag tidigare påpekat — en större flexibilitet än den som propositionen förutsätter medges. Inte minst är detta viktigt och nödvändigt under övergångstiden innan erfarenhet vunnits av det nya systemet och detta blivit helt genomfört. Det kan inte vara rimligt att så hårt låsa fast ett system med så många obekanta faktorer. Studieplaner finns i dag inte i den omfattning som är nödvändig, och inte heller vet man tillräckligt om behovet av handledning. I propositionen föreslås att studietiden för assistenter och amanuenser för avläggande av doktorsexamen skall vara fem år med i övrigt samma snävhet som gäller för andra doktorander. I reservationen 2 framför reservanterna, i konsekvens med den motivering som anföres i reservationen 1, kravet på en generösare bedömning av studietidens längd för dessa grupper. Eftersom den nu föreslagna reformen av forskarutbildning går ut på en förkortad utbildningstid, utan — som vi får hoppas — alltför stort avkall på omfattningen, måste förutsättas att man åstadkommer en effektivare utbildning främst genom ökad handledning. Departementschefen säger också i propositionen att en kraftig utbyggnad av handledningen är en förutsättning för reformens genomförande. Följdriktigt har också föreslagits vissa höjningar av anslagen. Enligt reservanternas uppfattning är dessa höjningar inte tillräckligt stora. 1963 års forskarutredning rörde sig med helt andra belopp — fyra, fem gånger större än vad som föreslås i propositionen. Övergången till det nya systemet skall ske under en femårsperiod. Detta kommer att ställa stora anspråk på utbildningsresurserna, inte minst under introduktionstiden. Man måste hålla i minnet, att det rör sig om en verkligt kraftig avkortning av studietiden. Riks dagen borde se så pass allvarligt på detta faktum, att det bringades till Kungl. Maj:ts kännedom. Det krävs också i reservationen 4. Vidare har bl.a. herr Nordstrandh i en reservation framställt krav på utredning om en mellanexamen. Jag vill fästa uppmärksamheten på att det härvidlag knappast torde föreligga någon principiell meningsskillnad, något som också framgår av utskottets skrivning. Utskottet skriver att de överväganden angående behovet av en mellanexamen som departementschefen talar om bör komma till stånd snarast. Detta har jag för min del uppfattat så, att frågan verkligen kommer att prövas. I reservationen krävs en utredning, och jag tycker att det därvidlag knappast föreligger någon skillnad mellan utskottets skrivning och reservationens krav. Av den anledningen har jag i andra avdelningen anslutit mig till majoritetens linje. Jag vill emellertid starkt understryka att den formulering som vi enades om i andra avdelningen — att dessa »överväganden bör komma till stånd snarast» — är den betydelsefulla komponenten i denna skrivning. I den centerpartimotion som väckts i anledning av propositionen tar man utöver de frågor jag nu behandlat upp kravet på en utredning av frågan om utformandet av en forskarkarriär som är anpassad till den nya reformen och som medger ett bibehållande av minst den nuvarande forskningsvolymen. Jag skall i detta avsnitt inte gå in på detaljer, eftersom både herr Nordstrandh och herr Källstad mycket utförligt berört den frågan. Jag skall bara konstatera att utskottet är enigt om att en översyn bör ske, och utskottet föreslår också riksdagen att hemställa om en sådan. I samband med frågan om forskarkarriären behandlas propositionens förslag om tjänstetiteln biträdande professor.

Jag är medveten om att det är tillgången på resurser som i de flesta fall bestämmer i vilken takt reformer kan genomföras. En god regel är att reformera i takt med tillgångarna. Det tjänar inte mycket till att skissera aldrig så fina förslag och driva igenom beslut om man inte samtidigt är beredd eller i stånd att satsa vad det kostar. En så pass omfattande och till sina konsekvenser långtgående reform som forskarutbildningen är får inte bli en halvmesyr. Risken ligger snubblande nära. Drar man upp riktlinjer när det gäller studietidens längd med den skärpning som detta innebär, måste man också ta konsekvenserna och ställa till förfogande de medel som rimligen kan behövas. Utskottets majoritet och minoritet har olika uppfattningar beträffande denna för reformens planering och genomförande viktiga sak. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5.

Herr talman! Det vilar en stämning av stilla söndagsfrid över riksdagens andra kammare just nu. Det är uppskattningsvis inte mer än 5 procent av kammarens ledamöter som finner intresse för det viktiga reformförslag som riksdagen har ait ta ställning till. Jag hoppas det inte direkt skall tolkas som bevis på bristande intresse utan närmast beror på att andra kammaren avslutade sitt plenum först omkring kl. 2 i natt. Men det är beklagligt, herr talman, därför att den reform av forskarutbildningen som riksdagen står i be grepp att besluta om är en mycket betydelsefull reform, som innebär något av en revolution när det gäller den akademiska undervisningen i vårt land. I dagens situation — vilket torde vara kammarens ledamöter bekant — sitter människor och arbetar på licentiatoch doktorsavhandlingar en betydande del av sitt liv. Doktorsavhandlingen är ofta en slutpunkt i den vetenskapliga karriären. Många känner sig vandra i öknen i ovisshet om resultatet av sitt arbete. För många tar det mycket lång tid innan de blir färdiga och många blir aldrig färdiga över huvud taget. Av det skälet har det länge varit ett angeläget önskemål att reformera forskarutbildningen och komma fram till en högre akademisk examen snabbare än hittills varit fallet. Redan 1955 års universitetsutredning betonade vikten av en reformerad forskarutbildning och krävde att frågan skulle ses över. Vi har nu kommit fram till slutet av denna översyn och är beredda att i dag fatta beslut om en reformerad forskarutbildning, som i princip innebär att de studerande inom en tidrymd av fyra år efter det de uppnått grundexamensnivån skall kunna nå fram till en forskarexamen. Den nuvarande licentiatexamen försvinner sålunda. För att nå målet på fyra år krävs en programmerad undervisning på ett helt annat sätt än hittills. Samhället kommer att ställa handledarresurser till förfogande och en betydande del av arbetet blir annorlunda än för närvarande. Bl. a. kommer de studerande under handledning och efter strikt planläggning av arbetet att i princip driva studier de två första åren för att i huvudsak under de två senare åren klara avhandlingsarbetet. Det är inför något av en revolution i fråga om den högre akademiska undervisningen vi nu står. Jag vill gärna säga i detta sammanhang att det kommer att kosta mycket pengar att genomföra re formen fullt ut. Den ställer stora krav på handledarkapacitet, och den ställer stora krav på inrättande av nya tjänster för att de studerande skall få hjälp att på ett effektivt och tryggt sätt nå fram till utbildningsmålet. Vi vet alla, herr talman, att vi inte nu förfogar över de resurser som det i och för sig vore angeläget att kunna anvisa. Av det skälet måste reformen genomföras etappvis. Vi börjar redan den 1 juli i år att genomföra en första etapp, men det betonas i utskottsutlåtandet att resurser successivt skall tillföras med hänsyn till det allmänna ekonomiska läget och med hänsyn till olika avvägningar som måste göras. Jag är glad, herr talman, att kunna konstatera att statsutskottet är enigt i sin tillstyrkan av den reformerade forskarutbildningen. Det finns reservationer från de borgerliga partierna fogade till utskottsutlåtandet. Jag vill inte alls nonchalera dessa reservationer, men de är trots allt ändå bara anteckningar i marginalen. De gäller den snabbhet med vilken resursökningen skall ske, och oppositionen vill dessutom ha något större flexibilitet när det gäller de fyra åren än vad utskottsmajoriteten har velat vara med om. Slutligen har herr Nordstrandh en egen mening när det gäller mellanexamen. Detta är emellertid trots allt endast relativt obetydliga avvikelser från den stora enighet som präglar statsutskottets andra avdelning och hela utskottet när vi rekommenderar riksdagen att bifalla förslaget om en reformerad forskarutbildning. På tal om resurserna vill jag, herr talman, erinra kammarens ärade ledamöter om att vi en sen kväll för några veckor sedan hade en debatt om prioriteringen inom =<utbildningsväsendet under de närmaste åren. Riksdagen beslöt då att vi inom ramen för de tyvärr begränsade resurserna i första hand skall tillgodose vuxenutbildningens behov. Jag fann mig då föranlåten att erinra om vikten av det uttalandet. Riks dagen har alltså bundit sig för att i första hand ge ökade tillskott till vuxenutbildningen, och det kommer att gå ut över andra områden inom utbildningsväsendet. Det är möjligt att det också kommer att betyda att den nu aktuella reformen inte kan genomföras med den snabbhet som i och för sig hade varit önskvärd. Nu tror jag ändå att de ärade representanterna för oppositionen — jag tänker framför allt på herrar Källstad och Nordstrandh — gör sig skyldiga till en felbedömning när de kallar förslaget för en halvmesyr och målar ut det som ett svagt förslag. Jag känner inte igen detta från reservationerna till utskottsutlåtandet. Detta är inte någon halvmesyr. Vi ökar anslagen med bortåt 9 miljoner kronor. Det betyder i praktiken att ett hundratal nya forskartjänster tillförs. Låt oss komma ihåg att det trots allt inte bara är en fråga om pengar utan också i hög grad gäller tillgången på människor. Det är inte alltid så lätt att plocka fram de kvalificerade lärarkrafter som behövs. Också den saken kan ge oss anledning att vara relativt försiktiga i fråga om ökningstakten när det gäller nya tjänster. Det är alltså fel att tala om en halvmesyr när det tillkommer ett hundratal nya tjänster som forskarhandledare o.s.v. förutom en hel del nya pengar och en väsentlig förstärkning av de studiefinansiella resurserna, som betyder att vi nu kan starta det etappvisa genomförandet av den nya forskarutbildningen. Ett av tvisteämnena vid sidan av resurstilldelningen har som sagt gällt studietiden. Utskottet skriver mycket bestämt att fyra år bör vara riktmärke, men vi förutsätter att det kan finnas fall där en flexibilitet är nödvändig. Det finns människor som på grund av ämnets natur eller mellankommande omständigheter inte kan klara sin forskarutbildning på fyra år, och då bör det finnas möjlighet till en flexibel behandling av deras situation. Detta måste emellertid bedömas från fall till fall. Utskottet är inte berett att acceptera någon allmän förlängning av studietiden utan menar att Kungl. Maj:t och de berörda myndigheterna bör vara mycket restriktiva härvidlag. Får jag erinra om att det i direktiven till forskarutredningen på sin tid förutsattes att man kunde tänka sig en treårig utbildningstid — det talades i direktiven om tre å fyra år. Forskarutredningen drog ut tiden till fyra år men var inte beredd att sträcka sig längre. Om man skulle vara mer generös än utskottet vill vara och acceptera en förlängning av studietiden, tror jag att man riskerar att göra en halvmesyr av hela reformen. Det blir då inte möjligt att åstadkomma den fasthet i systemet som är nödvändig för att det skall fungera effektivt. I och för sig förstår jag reservanterna, som menar att denna flexibilitet i fråga om tiden är nödvändig under den period då vi håller på att bygga upp systemet resursmässigt. Jag vill i detta sammanhang också hävda, att den prövning från fall till fall av ansökningar om förlängning av studietiden som utskottet accepterar är motiverad av att vi nu inte kan ställa de resurser till förfogande som i och för sig vore behövliga för reformens omedelbara genomförande. När de resurserna en gång har tillförts tror jag det måste bli mycket sällsynt med studieöverdrag. Får jag också, herr talman, säga ett par ord om mellanexamen, som utskottet har arbetat mycket med. Herr Nordstrandh har på den punkten anmält avvikande mening gentemot vad utskottet anfört. Forskarutredningen föreslog en frivillig mellanexamen av samma typ som den nuvarande licentiatexamen. Jag var själv med i utredningen och föreslog det, men för mig var motivet skolans behov av en mellanexamen med hänsyn till lektorerna. Nu är det behovet inte längre lika aktuellt. Skolöverstyrelsen håller på att se över hela lektorsinstitutionen, vilket gör att det, såsom utskottet bedömer läget, inte finns skäl i dag att fatta beslut om en mellanexamen. Däremot noterar vi att Kungl. Maj:t håller frågan öppen och förutsätter att det kan uppstå behov på vissa av arbetslivets områden av en någon kortare forskarutbildning än fyra år. Utskottet är berett att i framtiden diskutera detta och säger i sin skrivning, att Kungl. Maj:ts bedömning av denna sak bör ske skyndsamt. Jag vill gärna också ha sagt att det finns stor risk för att man genom att införa en mellanexamen kan komma att förlänga studietiden, så att det blir svårare att genomföra det nya systemet. En sådan förlängning vill utskottet inte acceptera. Om man vid den slutliga prövningen finner att en mellanexamen på vissa områden bör införas, bör det ske endast under förutsättning att det inte medför en förlängning av studietiden för doktorsexamen. Till sist bara några ord om den tredje delen av detta paket, frågan om forskarkarriären. Forskarutredningen hade framlagt ett förslag till en ny forskarkarriär, och jag kan väl som utredningsman säga, att det naturligtvis var litet ledsamt, att remissinstanserna praktiskt taget enhälligt sköt sönder det förslaget. Det är alldeles uppenbart att det inte var möjligt att framlägga en proposition på grundval av det sålunda sönderskjutna förslaget från forskarutredningen. Jag tror att det blir nödvändigt att fortsättningsvis överväga, hur man skall kunna komma fram till ett resultat i denna fråga. Utskottet räknar med att efter hand som erfarenheter vinns av det nya systemet det kan bli nödvändigt med fortsatta överväganden om forskarkarriärens konstruktion. Det är alltså inte för all framtid fråga om en definitiv bindning av det nuvarande systemet, men i avvaktan på att något nytt förslag kan komma att fram läggas, sker, som damerna och herrarna har observerat, den förändringen av nuläget, att man kan skapa litet större trygghet för docenterna genom att ge dem längre förordnanden än man för närvarande har möjlighet att göra. En liten detaljfråga på tal om forskarkarriären har skapat en viss diskussion, inte minst en ganska omfattande debatt i pressen, nämligen frågan om tjänstebenämningen för den stora grupp av befattningshavare som nu kallas laboratorer etc. I propositionen föreslås för dem titeln biträdande professor, och utskottet accepterar det förslaget men säger, att det egentligen inte är någon bra titel. Det vore bra, om vi kunde hitta på någon annan, men vi har inte lyckats få något uppslag i utskottets andra avdelning på en bättre benämning än biträdande professor. Vi säger därför att vi räknar med att om under de fortsatta överväganden om forskarkarriären som kommer att ske Kungl. Maj:t kan föreslå någon bättre benämning, får vi pröva det förslaget. Då kan vi kanske i framtiden få en tjänstebenämning som mera adekvat än titeln biträdande professor talar om vad dessa människor skall göra. Men i förhållande till nuläget är titeln biträdande professor avsevärt bättre än den uppsplittring på en rad olika titlar som nu förekommer och som innebär att människorna i allmänhet inte har en aning om vad dessa damer och herrar sysslar med. Herr talman! När jag nu ber att få yrka bifall till statsutskottets förslag här på alla punkter uttalar jag glädje över att statsutskottet i princip är enhälligt. Det bör ge oss möjligheter att genomföra detta ute i det praktiska livet i stort samförstånd. Berörda myndigheter och alla människor som är invecklade i detta på ett eller annat sätt, som lärare eller studenter, bör uppfatta riksdagens enhällighet som något verkligt betydelsefullt.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

Herr talman! Först ett glädjande beriktigande av en bedömning som gjordes av herr Alemyr i inledningen av hans anförande. Han uppskattade, att de här närvarande kammarledamöterna, som var intresserade av debatten, uppgick till cirka 5 procent. En kontrollräkning gav den fröjdefulla upplysningen, att icke mindre än 13 procent av kammarens ledamöter var närvarande, och under tiden har procenttalet vuxit — jag vet inte om detta beror på herr Alemyrs vältalighet eller på att herr utbildningsministern under tiden har anlänt kanske medförande en eller annan intresserad åhörare. Faktum är att vi nu kan börja räkna med ett normalt antal åhörare i debatten. Herr Alemyr talade om en hel del saker. Jag skall bara — jag hinner inte med mera — ta upp två saker. Den första gäller resurserna, beträffande vilka jag och herr Källstad var missnöjda och talade om att det var fråga om en halvmesyr. Han kände inte igen vad vi nu sagt från våra reservationer, och det är nog riktigt. Reservationerna är ju skrivna med den allmänna kuriala stil som utmärker ett utskottsutlåtande, men här i kammaren uttrycker vi oss litet mer rakt på sak. Jag skulle dock vilja framhålla, att det är en reell skillnad mellan den verkliga resurstilldelningen och de deklarationer som görs i propositionen.

De andra 70 är forskarassistenttjänster. Beträffande flexibiliteten har herr Alemyr och jag en skiljaktig bedömning då det gäller innebörden av begreppet. Vid behandlingen i avdelningen framhölls, att flexibilitet kan avse några veckor eller några månader, men enligt min mening är detta en alldeles för dogmatisk och strikt syn på begreppet flexibilitet vid forskning. Därför har vi också måst skriva en reservation som tar hänsyn till det vidgade begreppet.

Herr talman! Jag delar herr Alemyrs uppfattning att det är fråga om ett reformförslag. Jag kan tala av egen erfarenhet och berätta att jag själv fick ägna nästan tio års studier efter två grundexamina för att nå fram till en licentiatexamen. Naturligtvis skedde studierna parallellt med ett annat arbete som gällde praktiskt taget heltid. Men den enda möjligheten som jag hade för att klara en examen var att studera samtidigt som jag hade annat arbete. På detta område blir det nu annorlunda, och så till vida är det enligt min mening fråga om en betydelsefull reform. Men när herr Alemyr säger att det är något av en revolution har han väl ändå tagit till litet i överkant. Samtidigt talar han om våra reservationer såsom bara varande anteckningar i marginalen och sätter därmed ned deras värde oerhört mycket. Det är ändå litet starkt att tala om en revolution då det endast är fråga om en ökad resurstilldelning på 8,7 miljoner kronor för kommande budgetår. Detta belopp skall ställas i re lation till finansminister Strängs budget för högre utbildning och forskning på 1020 miljoner kronor. Skall reformen kunna förverkligas fordras, såvitt jag förstår, i varje etapp en betydligt större ökning av resurserna än vad som nu föreslagits. Jag är väl medveten om att vi lever under knapphetens kalla stjärna som vi brukar säga, men de flesta remissinstanser har ju också påpekat behovet av förstärkning, inte minst när det gäller handledning, och departementschefen tycks dela denna uppfattning. Uppgiften blir då att skapa tillräckliga resurser för handledning, och flera åtgärder bör såvitt jag förstår kunna vidtas. Handledarkompetenta personer utanför universitetsväsendet måste få verkliga impulser att engagera sig, bl.a. genom en väl tilltagen arvodering. Det räcker inte med att, som statsrådet Palme säger i propositionen, framhålla angelägenheten av ökat samarbete med läroanstalter och institutioner utanför universiteten. Redan då det gäller den första etappen av reformen är de resurser som ställs till förfogande otillräckliga. Det rör sig ju om 2 till 3 miljoner kronor för handledare, vilket alltså motsvarar ett trettiotal tjänster som biträdande professor och docent. I reservationerna har vi gått längre och begärt sammanlagt 2,1 miljoner mera och framhållit att riksdagen bör uttala att en fortsatt successiv ökning av nämnda resurser är ofrånkomlig. Jag anser att detta är ytterligare ett steg på vägen mot realiserandet av denna reform.

Herr talman! Utskottets talesman sade att reservationerna mest var en anteckning i marginalen, men det är väl att ta litet lätt på frågan. Herr Alemyr sade också att resurserna är knappa, och det vet vi alla. Och eftersom resurstillgången sammanhänger med flexibiliteten i studietiden kan man befara att det fenomenet uppstår — och det råder knappast de studerande över — att bristen på resurser, t.ex. handledning och annat, gör det omöjligt för dem att hålla den fixerade tid som utskottsmajoriteten har stannat för. Det är inget tvivel om att utskottets skrivning har gjorts onödigt snäv, när utskottet skrivit att längre tidsöverdrag bör bli mycket ovanliga. Detta är faktiskt ingen liten sak. Den kan få vittgående konsekvenser, åtminstone i övergångsskedet. Vad sedan forskarkarriärsidan angår var herr Alemyr inne på talet om tjänstebenämningen och sade då att det i avdelningen inte kommit fram något förslag på annan benämning än biträdande professor. Jo, det gjorde det faktiskt, även om vi inte drev den frågan särskilt kraftigt. Vi föreslog att man helt enkelt skulle kalla vederbörande för professor. Skräcken för lönekraven tror jag är överdriven i det sammanhanget, ty det finns ju statliga tjänster med samma benämning i olika lönegrader. Det är inte något nytt. Men med hänsyn till att utskottet tog in den frågan i hela utredningspaketet lät jag mig nöja.
Herr talman! Jag ser ingen anledning att tvista med herr Nordstrandh om hur många procent av kammarens ledamöter som ägnar uppmärksamhet åt denna debatt. När jag började mitt anförande var 13 ledamöter närvarande i kammaren, och det fick jag till 5 procent. Till min stora glädje anlände sedan ytterligare några ledamöter under tiden som jag talade, och mot slutet nådde väl antalet ledamöter upp till den Nordstrandhska procentsatsen. Det är emellertid inte för den saken som jag nu besvärar kammaren med en replik, utan det gör jag för att återkomma till resursfrågan. Om det som här föreslås bara är en halvmesyr, herr Källstad, och om resurserna är så dåliga som ni säger — inte som det skrivits i reservationerna, men herr Nordstrandh gick längre i sitt anförande — frågar jag mig: Varför har ni då ökat på så litet? Påspädningen i reservationerna är ju inte alls i och för sig någon lösning. Den rör sig bara om ytterligare ett par miljoner. Men om ni verkligen ville vara revolutionära och gå långt, så skulle ni ha föreslagit mycket mera. Nej, det har säkert ansetts vara politiskt matnyttigt att här gå en liten aning längre än socialdemokraterna och att vara litet mera generös mot den studerande ungdomen. Det är en metodik som vi känner igen från andra sammanhang. Och jag är övertygad om att vad utskottsmajoriteten än hade stannat för skulle oppositionen höjt med en eller annan miljon, ty det skulle politiskt se snyggt ut att göra det. Om kammarens ärade ledamöter läser reservationerna skall de finna att reservanterna verkligen inte har visat någon påtaglig vilja att gå särskilt mycket längre än Kungl. Maj:t och utskottets majoritet. Vad sedan flexibiliteten angår vill jag använda samma uttryck som i andra avdelningen -— vilket jag förmodar att ledamöterna där minns — nämligen att det naturligtvis inte får bli något idiotstopp. Om en person hållit på med studierna i fyra år och kan bli färdig efter ytterligare några månader, så skall man naturligtvis inte säga: Nu får du inte vara med längre i utbildningssystemet; nu måste du sluta. Man måste från fall till fall pröva förhållandena och hjälpa vederbörande att komma fram till målet. Men låt oss inte glömma att det i detta fall är meningen att man fortlöpande under hela studietiden med hjälp av och i samarbete med en handledargrupp skall planera och anpassa sitt arbete så, att man kan komma fram till målet inom en tid av fyra år. Vad jag starkt understrukit och även utskottsmajoriteten anfört är att den fyraåriga studietiden måste vara målsättningen. Man får icke acceptera någon generell förlängning härav, ty detta kommer att medföra risk för att hela systemet rives upp.

Herr talman! Ordet »revolution» har nu förekommit några gånger i herr Alemyrs anföranden. Först ville han se propositionen om forskarutbildningen som en revolution. Ibland kan alltså med en revolution inte avses mer än vad som nu föreslås ske med universitetsutbildningen i propositionen. Låt gå för att det är en revolution, men i så fall är det en mycket liten sådan. Herr Alemyr tog vidare upp det mera konkreta förhållandet, att vi från oppositionen i reda pengar icke kunnat ställa till förfogande mer än några miljoner utöver propositionens förslag. Jag medger, att detta otvivelaktigt är alldeles för litet och att det borde utgå mycket mer pengar. Men när herr Alemyr vill uppfatta vårt yrkande så, att vi bara lägger till några miljoner för att väcka ett visst uppseende och möjligen få applåder från den studerande ungdomen, gör han sig skyldig till en felaktig tolkning. Det är ju inte vi inom oppositionen som har möjligheter att göra prioriteringarna. Vad vi kan göra inom de ramar, som vi kan överblicka och eventuellt göra ändringar i, begränsar sig till några få miljoner kronor. Det kan inte ankomma på oss att göra en bedömning i förhållande till andra sektorer. Jag tycker därför att det är fullständigt oriktigt att ironisera över ett försök att ändå något förbättra förhållandena, och bättre skulle det väl i alla fall bli, även om vi härigenom inte alls får de resurser och de tjänster som skulle behövas. Därefter vill jag återigen ta upp frågan om flexibiliteten. Jag är glad att höra, att herr Alemyr — även om han kanske strax tar tillbaka det igen — nu är på väg att glida över något mer mot en sådan flexibilitet, som vi åstundar, genom sitt tal om att »idiotstopp» inte skall förekomma. Tack för det! Vid en tolkning av propositionen såsom den är utformad ligger möjligheten av »idiotstopp» bra nära till hands. Med ytterligare ett anförande av herr Alemyr är denne kanske framme vid den odogmatiska och icke statiska flexibilitet som vi önskar få till stånd.

Herr talman! Det hade kanske varit något av en revolution om herr Alemyr och de övriga socialdemokratiska ledamöterna i statsutskottets andra avdelning hade kunnat sträcka sig så pass långt att de anslutit sig till ett uttalande från oss innebärande att en fortsatt successiv ökning av resurserna är ofrånkomlig, vilket vi önskar ge till känna för Kungl. Maj:t. Inte ens så långt sträcker sig herr Alemyrs revolutionära syn som till att tilldela resurser för den föreslagna reformens genomförande. Det hade vidare också varit något av en revolution om vi hade sluppit den klyvning i två kategorier av de studerande som nu föreslås. Till en kvalificerad kategori utgår stora pengar i form av doktorandstipendier, handledararvoden o.s.v., medan den andra gruppen av studerande inte får någon möjlighet till forskarutbildning genom personlig handledning och inte heller till några stipendier. Tillträdet till undervisningen skall ju vara fritt även för denna grupp, liksom jag förmodar att statsrådet med sin skrivning i propositionen menar att vederbörande skall få avlägga prov för doktorsexamen. Men man ägnar sig mycket förstrött åt denna grupp av studerande, som inte tänker sig någon forskarkarriär utan ändå vill ytterligare meritera sig på den högre utbildningens nivå. Det hade varit värdefullt om man ägnat denna kategori större uppmärksamhet — då kanske det hade blivit någonting av revolution. Vi får syfta framåt, och jag hoppas att kammarens ledamöter är villiga att gå med på det förslag till resurstilldelning som vi har begärt och som i viss mån kan bidra till att vi tar något ytterligare steg på vägen mot reformens genomförande.

I fråga om flexibiliteten har jag inte glidit ett enda dugg. Den som glidit är herr Nordstrandh, som i sitt senaste anförande sade att reservationen inte innebär någonting annat än att man inte vill ha ett idiotstopp. Då var reservationen fullständigt onödig, ty ungefär så — fastän med ett annat ord — har vi inom utskottsmajoriteten uttryckt oss, och så tolkar vi också Kungl. Maj:ts proposition.

Herr talman! Här har pågått en ganska lång debatt. Herr Alemyr har framfört utskottsmajoritetens och propositionens synpunkter på ett utomordentligt sakkunnigt sätt. Han är ju i hög grad expert på detta område och även ledamot av forskarutredningen. Jag har under tiden ganska utförligt redovisat några synpunkter i medkammaren. Jag tror att kammarens ledamöter håller mig räkning för om jag begränsar mig till att relativt kortfattat utveckla några observationer. Först och främst vill jag konstatera att propositionsförslaget innebär slutstenen i en ganska intensiv reformverksamhet under det gångna året. I höstas tog vi upp grundskolans reformering och därefter hela gymnasiestadiets reformering. I vår har vi först tagit upp frågan om reformering av de filosofiska fakulteterna — den största enheten vid universiteten. Utredningar pågår om förskolan och om den fortsatta utvecklingen av den högre utbildningen; de har tillsatts under den aktuella perioden. Och nu kommer vi till det högsta steget i utbildningsväsendet, nämligen forskarutbildningen.

Om vi skall kunna lösa dessa uppgifter på ett rimligt sätt, krävs stora organisatoriska = förändringar. Dessutom krävs det ekonomiska insatser av betydande storleksordning. Icke något av dessa krav kan tillgodoses utan möda och ansträngning. Det är svårt att förändra en så stor apparat som utbildningsväsendet, det är svårt att få fram tillräckligt med resurser. Jag vill påpeka att utbildningsdepartementets huvudtitel sedan 1962 har stigit från 2,6 till 8 miljarder kronor, och ändå upplever vi på alla nivåer en knapphet på resurser. Detta är också en sådan där anpassning av organisationen till ändrade förutsättningar. Vi har fått ett växande antal personer som ägnar sig åt forskarutbildning. Inom åtskilliga ämnesområden har studietiderna tenderat att bli allt längre, efterfrågan på personal med forskarutbildning har ökat på olika sektorer inom samhället. Vi får anpassa ut bildningen efter dessa omständigheter. Den grundläggande utgångspunkten är att en doktorsexamen skall vara slutet på en utbildning men icke krönet på ett livsverk. Har man denna utgångspunkt ter sig den nuvarande studietiden orimligt lång och doktorsavhandlingarna allt för omfattande. Då blir det en pedagogisk uppgift att använda nya metoder och nya rön till att ge en fullgod utbildning för forskningarbetet. Då måste vi korta studietiderna. Det är detta som vi nu försökt göra i denna proposition på grundval av forskarutredningens arbete. Det intressanta är att grundvalen i stort sett är accepterad när det gäller utbildningssidan. Forskarutredningen har gjort ett bra jobb. Det är nya tankar. När man i andra sammanhang för ungefär 10—15 år sedan framförde liknande tankar, ansågs de otillbörligt revolutionerande. I dag är de så allmänt accepterade att de t.o.m. upplevs som moderata. Jag tycker att detta är mycket glädjande. Grundprincipen att förkorta utbildningstiden, att avskaffa den gamla licentiatexamen och att åstadkomma enhetlig utbildning är accepterad. När det gäller utbildningssidan är det egentligen bara fråga om marginella förändringar. Jag skall ta upp några av dem. Först och främst vill jag då nämna övergångsbekymren. Det är riktigt att vi vidtagit en viss ändring. Herr Nordstrandh trodde att denna berodde på lyhördhet mot SFS; hans partikollega Wallmark i första kammaren trodde att det berodde på lyhördhet mot utskottet. Vi skulle enligt hans uppfattning ha läst utskottsutlåtandet med krav på en mjuk övergång och därav bade vi blivit klokare. Vi har hört ett mycket stort antal lärare och elever och därför har vi gjort denna mjukare övergång för äldre licentiander och doktorander. Jag tror att detta har hälsats med tillfredsställelse. Herr Källstad var här på sluttampen inne på frågan om mellanexamen. Han sade att det hade varit revolutionerande om man i sammanhanget hade fört in en yrkesinriktad examen som är avsedd för folk som inte tänker sig en forskarkarriär. Det hade åtminstone varit revolutionerande i den meningen att propositionen då i någon mån hade haft falsk varubeteckning. Det är nämligen fråga om forskarutbildning enligt propositionens huvudrubrik och inte om utbildning för andra verksamheter. Detta har varit en vägledande synpunkt i vårt arbete. Vi har inte avvisat tanken på en mellanexamen, men denna får i så fall införas där det finns ett klart arbetsmarknadsmässigt betingat behov. Jag tror inte att det skulle gagna vare sig forskarutbildningen eller forskningen, om man konstruerade en mellanexamen huvudsakligen som en avstjälpningsplats för dem som inte befunnits fylla måttet, alltså som ett medel att gallra ut dem. Det finns inte tillräckliga skäl att förlänga studietiderna för alla för ett sådant ändamål. Om det föreligger ett yrkesinriktat behov kan det vara en annan sak.

Det är det ideala, men det är alltså inte unikt. På psykologsidan finns det massor av ungdomar som vill skaffa sig licentiatexamen, icke därför att de ämnar forska och icke därför att de är speciellt intresserade av forskarutbildning, utan därför att de vill få den högre lönegrad och möjligen de intressantare arbetsuppgifter som det innebär att vara fullt utbildad psykolog i stället för biträdande. Det finns starka skäl för en yrkesinriktad mellanexamen på det området. Man räknar med att 70 procent av dem som skriver in sig som licentiander i psykologi hör till den yrkesinriktade kategorin. Men det måste, som sagt, föreligga ett klart arbetsmarknadsmässigt behov. Enigheten är alltså påfallande när det gäller det grundläggande systemet, och det är ju detta det är fråga om. Vi skall skapa ett system som är hanterligt. Nu invänder man att det inte finns tillräckliga resurser, och jag skall gärna erkänna att propositionen icke representerar något ymninghetshorn. Systemet innebär emellertid för det första att vi redan nu bättre kan utnyttja tillgängliga resurser. Det betyder för det andra ett tillskott utöver tillgängliga resurser, och för det tredje skapar det en ram som vi kan fylla i, allteftersom vi får mera pengar att röra oss med. Alltså är det fullt motiverat att genomföra reformen. Herr Alemyr påpekade, klok som han är, att det inte var mycket till tillskott man hade att erbjuda från den andra sidan — man lade på någon miljon — trots att man på vissa håll, dock inte så mycket här i kammaren, försökte skildra situationen som katastrofal. För detta anförde herr Nordstrandh ett försvar, som jag tycker var så fantastiskt att jag måste uppmärksamma det. Han sade nämligen: »Det är inte vi stackars borgare — liberala eller folkpartister, modesta eller moderata — som skall göra prioriteringar. Det är ju regeringen som prioriterar, och sedan får vi hänga med och lägga på en miljon här och där.» Är detta en definition av borgerlig politik, herr talman, då har vi hamnat i ett ganska enastående läge.

Vi anser att forskarutbildningen är så viktig att vi är villiga att satsa hårt och göra avkall på något annat.» Men det säger man inte, utan man har den där miljonen i påslag. Det blir ett tandlöst bett. Man kan skoja om detta, men jag förstår att oppositionen befinner sig i ett besvärligt predikament. Den lovar skattesänkningar och andra trevliga ting, och sedan vet den att det inte finns mer pengar att ge ut utan att det får bli marginaler. Jag vill inte använda detta oppositionens predikament i polemiskt syfte; jag vill i stället slå en bro över till herr Nordstrandh. Det är utomordentligt glädjande att vi är så eniga om det grundläggande systemet för forskarutbildningen. Utredningens förslag är bra, remisskören har varit samstämmig, vi har skapat enighet i riksdagen kring förslaget. Det är en bra start. Beträffande resurserna vet vi alla att det inte går att plötsligt skaka fram enorma penningsummor, som i och för sig vore motiverade på detta utomordentligt betydelsefulla område. Man får rätta mun efter matsäck och göra vad man kan. I den situationen befinner vi oss alla. Jag är övertygad om att denna proposition och detta utskottsutlåtande utgör en utomordentligt god grund för det praktiska arbetet med att förbättra forskarutbildningen här i landet som vi alla här har ett ansvar för.

Herr talman! Först en randanmärkning. I inledningen till sitt anförande betecknade utbildningsministern herr Alemyr som expert från forskarutredningen samtidigt som han harangerade honom som duktig, klok och följsam till Kungl. Maj:t — så ungefär skulle det tolkas. Det är emellertid en mycket föränderlig expert — det är inte samme herr Alemyr i utredningen som i utskottet. Man skulle nästan kunna tala om Doktor Jekyll och Mister Hyde. Om mellanexamen skulle jag ha velat säga några ord, men jag sparar det och går över till frågan om resurserna. Utbildningsministern ironiserade, sin vana trogen, bort denna viktiga problemställning och sade, att det är ett typiskt utslag av oppositionens ynkedom — eller hur orden föll — att den här »plussar» på med någon enstaka miljon. Herr Palme har ingen erfarenhet av hur det är att vara i opposition, och han skall därför inte yttra sig om de möjligheter som oppositionen har. Han är inte på något sätt någon expert. Vi ger klart till känna att vi anser, att större resurser bör ställas till förfogande. Det är en deklaration från oppositionen. Jag utgår ifrån, att om oppositionen får makt så kommer en sådan höjning att genomföras. Men därifrån är steget långt till att så här sent under riksdagssessionen börja rota i redan fattade beslut, som är en produkt av prioriteringar som regeringen gjort. Något sådant vore alldeles orimligt. Vi kan inte i detta läge uppbringa större belopp. Det tycker jag att herr Palme borde kunna förstå. Det framläggs alltså en proposition långt fram under vårriksdagen, och i denna föreslås ett visst anslag för ett ändamål. Bakom oss ligger redan beslut om fixa belopp till olika saker. Vi har alltså några veckor på oss att göra en revolution — för att använda det ordet igen — beträffande denna proposition. Det är naturligtvis omöjligt. Sådana är oppositionens arbetsvillkor. Jag skulle önska att herr Palme kom i den situationen, om än bara tillfälligt — det vore ganska nyttigt. Vad beträffar mellanexamen har jag givetvis aldrig menat — och jag tror inte heller att herr Palme avsåg det — att denna skulle vara något slags avstjälpningsplats. Utgångspunkten är att det föreligger behov av t.ex. psykologer, och från näringslivet har det kommit en hel rad framställningar beträffande nödvändigheten av en sådan examen.

Herr talman! I mitt senaste inlägg talade jag egentligen inte om den yrkesinriktade mellanexamen; det gjorde jag i någon mån tidigare. I mitt senaste anförande riktade jag i stället uppmärksamheten på dem som inte får handledning och inte några stipendier utan som måste studera så att säga på nåder. Åt dessa studerande har vi ägnat för liten uppmärksamhet; däri ligger något av halvfabrikat. Den första bilan faller vid den högre utbildningens begynnelse, och den andra bilan faller efter fyra år om man då inte är färdig med sin doktorsavhandling och ställs inför utsikterna att inte få resurser för att fullborda studierna. Det var i detta sammanhang jag förde fram tanken att forskningsråden borde kunna träda in och hjälpa. Viktigt är emellertid att urvalet skall kunna ske något senare, och här kommer frågan om mellanexamen in i bilden; man skulle alltså efter exempelvis två års studier kunna tänka sig en mellanexamen. Men på den punkten har utskottet enat sig om att skriva att en översyn bör ske snarast. För att den enigheten skall bestå är det väsentligt att departementet ser till att de utfästelser som görs av utskottet verkligen infrias. Folkpartiets ledamöter i utskottet har med tvekan gått med på den kompromisskrivning som innebär att socialdemokraterna betygar att regeringen har samma inställning till det stora behov av en utredning om en sådan examen som vår motion pekar på. Jag anser detta vara ett förpliktigande uttalande, och det är förpliktigande att det ses till att denna översyn snarast kommer till stånd. Vi har talat mycket om resurserna. Vi har på vårt håll icke lovat någon skattesänkning. Vi anser att reformer är nödvändiga, och jag betonar ännu en gång att enigheten är beroende på att de utfästelser som nu gjorts infrias.
Herr talman! Herr Nordstrandh började med att beskylla herr Alemyr för att vara något slags Doktor Jekyll och Mister Hyde. Jag skall inte rikta någon liknande beskyllning mot herr Nordstrandh; han är för att citera ett annat litterärt verk For-ever Nordstrandh. Herr Nordstrandhs beskyllning mot herr Alemyr tycker jag var ganska orättvis. Vad jag påpekade var helt enkelt att det system för forskarutbildning, som forskarutredningen har utarbetat i sina huvuddrag har stått sig genom remissinstanserna, genom prövningen i departementet och genom prövningen i riksdagen. Detta är ett faktiskt konstaterande. Herr Nordstrandh kom vidare in på oppositionens villkor. Jag talade verkligen inte om ynkedom, utan jag försökte tala om en inlevelse i de svårigheter som jag förmodar att herr Nordstrandh har mött. Jag trängtar inte efter att skaffa mig praktisk erfarenhet av detta. Det vore en något dyrköpt erfarenhet ur vissa synpunkter.

Det har visat sig svårt för er. Herr Källstad passade på att ge herr Nordstrandh en liten känga genom att påpeka att folkpartiet minsann inte kräver några skattesänkningar. Det är en svårighet, men skyll inte på oss för att ni har svårt att forma ett alternativ! skall jag bara ta upp en punkt. Vad skall ske med dem som inte får stipendier och som inte kan vara garanterade en handledning? Antalet stipendier är naturligtvis begränsat och kommer så alltid att vara. Det finns inte något omedelbart samband mellan hur många som har stipendier och hur många som skall få handledning. Jag framhöll i medkammaren att det är fel att påstå att denna proposition skulle innebära en generell spärr till forskarutbildning. Avgörande blir hur mycket handledarna anser sig kunna åtaga sig. Det blir naturligtvis i första hand de som har doktorsstipendier och de som aktivt siktar på en forskarkarriär som får handledning. Det är naturligtvis högeligen önskvärt — i den mån det inte innebär en allvarlig belastning av resurserna — att även andra människor får möjlighet att leva med i den stimulerande miljö som en forskningsinstitution innebär. Forskningen lockar till sig många särpräglade människor som parallellt med en yrkesverksamhet kanske ägnar sig åt forskning. Det är inte meningen att bara stänga dörren för alla sådana, men det primära ansvaret är att klara dem som befinner sig i utbildning och som siktar på att göra forskningen till sin framtida arbetsuppgift. Det borde, hoppas jag, finnas marginaler för att också låta de särpräglade människorna fortsätta att deltaga i forskningsarbetet inom ramen för våra institutioner.

Herr talman! Jag riktade ingen beskyllning mot herr Alemyr — det vore mig fullständigt fjärran. Jag konstaterade bara att det icke är samma innehåll i forskarutredningens betänkande som i forskarpropositionen. Jag vidhåller detta, även när herr utbildningsministern nu säger att forskarutredningens förslag i alla sina huvuddrag återkommer i propositionen. Ja, det gäller de fyra åren och detta om forskarhandledningsfilosofin, men hur har det blivit med forskarkarriären? Det står knappast någonting om den saken i propositionen. Om jag inte missminner mig ställde forskarutredningen också betydligt större krav på resurser, även om den inte ansåg att alla resurser kunde ställas till förfogande på en gång. Det där påståendet, att alla huvuddragen finns med, är alltså diskutabelt. Vad sedan beträffar oppositionens möjligheter att göra någonting säger herr Palme, att vi har den ekonomiska ramen klar. Gentemot det måste jag säga att vi ju inte vet vad regeringen kommer att lägga fram. För att belysa regeringspartiets handläggning i detta sammanhang vill jag påpeka, att propositionen har lagts fram i sista minuten — det är inte ens två månader kvar tills reformen skall träda i kraft. Det är nästan samma sak som när det gällde UKAS. Jag har en känsla av att herr Palme har fått böna en hel del för den penningrevolution som propositionen skall vara ett exempel på. Det finns väl ingen som betvivlar att finansministern ibland inte riktigt har samma tankar som herr Palme, och i viss mån får väl finansministern ta på sig ansvaret för att herr Palme nu har kommit i kläm. Det kan alltså finnas vissa svårigheter även på den andra sidan, men oppositionen har ingen möjlighet att åstadkomma en revolution på kort tid, när vi inte ens får reda på hur stora ramarna är.

Herr talman! Jag vill rent principiellt säga att jag aldrig skyller ifrån mig vare sig på finansministern eller på någon annan utan tar hela ansvaret för mina gärningar eller min brist på gärningar. Om man inte är beredd till det kan man inte inneha ett sådant här uppdrag. Den frälsarkrans som herr Nordstrandh erbjöd kan jag alltså inte utnyttja. Sedan vill jag säga att jag här bara har talat om forskarutbildningen, eftersom det är den delen av forskarutredningens förslag som nu skall genomföras. Forskarkarriären blev utomordentligt hårt omstridd bland remissmyndigheterna, och såsom jag sade i medkammaren höll det på att uppstå ett praktfullt akademiskt gräl om den saken. Vi fann därför, att det var bättre att den frågan fick ligga till sig litet och att vi nu bara tog upp de punkter som ömmade mest, exempelvis docenternas trygghetsfråga. Här stod två ideologier mot varandra. Å ena sidan stod de som hävdade att den som blivit utnämnd till docent skall ha en fast tjänst med garanterad ställning i livet fram till pensionsåldern. På det sättet skulle trygghetsproblemet lösas. Å den andra sidan stod de som sade att osäkerheten är en stimulans och fungerar som en morot eller piska för dem som ägnar sig åt forskning. De är bara garanterade sex år, och sedan får de ge sig ut på marknaden om de icke dessförinnan blivit professorer eller fått någon annan fast tjänst. Det gäller bara att suga ut deras forskningspotential under dessa sex år, och sedan får de klara sig själva. Det är inte förvånande att den första meningen företräds mest av docenter, medan den andra företräds främst av professorer — det är bara en naturlig arbetsfördelning. Jag tycker att trygghetsfrågan är viktig, och vi har försökt lösa den genom en kompromiss som innebär att docenterna kan få förlängt förordnande under treårsperioder med något ökad undervisningsskyldighet. På så sätt kan man klara alla de akuta fallen, och med akuta fall menar jag sådana där en utomordentligt framgångsrik = forskningsinsats skulle avbrytas därför att ett förordnande utlöper eller där det skulle uppstå orimliga sociala konsekvenser. Eftersom antalet nya tjänster måste bli begränsat är risken att de äldre docenterna med många omförordnanden skulle kunna sitta som förgyllda proppar i systemet. Om någon innehar en tjänst, kan ju inte någon annan få den. De svårigheter som kan tänkas får vi ta med öppna ögon i förhoppning om att vi skall nå en väsentlig trygghetseffekt utan att förlora den grundläggande vitaliteten i systemet. Detta har jag inte berört i mina tidigare inlägg, eftersom jag då höll mig till utbildningsfrågan, som är den del av forskarutredningens förslag som vi har tagit upp. Den andra delen får med undantag för denna fråga om docenternas ställning ligga till sig en tid tills man får en klarare bild av opinioner och sakståndspunkter.

Herr talman! Proposition nr 31 skiljer sig från andra propositioner från utbildningsdepartementet bl.a. därigenom att förslagets genomförande innebär en direkt sänkning av kraven på en examen. Ändå har de politiska partierna varit överens om det riktiga i en reform av föreliggande slag. Den ökande internationaliseringen av forskningen med ständigt ökat utbyte av forskare länder emellan fordrar en anpassning till rådande internationell praxis. Också ur svensk synpunkt torde det vara riktigt att betrakta doktorsavhandlingen som ett etappmål och inte som ett livsverk, för att använda statsrådet Palmes ord. Frågan om kraven på forskningen sammanhänger med problemet om forskningens frihet och definitionen av denna. Man talar om denna frihet som om den vore en realitet, men i verkligheten är forskningens frihet begränsad, nämligen till de platser som kan ställas till förfogande för de utvalda forskare som fått en mer eiler mindre fast tjänst vilken ger dem möjlighet att välja arbete och arbetssätt. Men forskningsfri het har inte betytt att varje begåvad och intresserad forskare får fria arbetsmöjligheter, och inte heller i det avseendet innebär propositionen någon förbättring. Vi kan i dag enligt forskarutredningen räkna med ungefär 5 000 aktiva licentiander och 2000 doktorander. Av dessa har 935 doktorandeller licentiandstipendier, och litet mer än 200 har forskarassistenttjänster. De siffrorna visar med all tydlighet att dagens akademiska forskare kan räkna med att få ett stipendium först sedan han eller hon hunnit en bra bit på väg med sitt forskningsarbete. - Konkurrensen = är hård, och endast genom att lägga fram delresultat av sitt arbete kan man få ett stipendium. Nu har studenterna inför ovissheten om vad övergångsbestämmelserna kommer att innebära oroats. De är oroade som har påbörjat sin utbildning enligt det gamla systemet. Statsrådet Palme har här talat om »den mjuka Öövergången». Jag tycker det är beklagligt att 'vi inte har fått klarare besked om vad denna mjuka övergång verkligen betyder. Inom de olika fakulteterna finns i dag ett betydande antal licentiander som har sökt ett nytt licentiandstipendium. De har kanske redan för ett eller ett par år sedan varit behöriga till det men på grund av den hårda konkurrensen varit tvungna att kvalificera sig genom utförda forskningar. Dessa studenter har hunnit ganska långt i sina studier och har naturligtvis räknat med att nu få stipendier. Enligt en kommuniké efter måndagens uppvaktning säger statsrådet Palme, att ett visst antal stipendier skall stå till deras förfogande. Jag tycker att det hade varit utomordentligt väsentligt, om vi här i riksdagen hade kunnat få klart för oss i mer konkreta siffror och löften från statsrådets sida vad dessa mjuka övergångsbestämmelser kommer att innebära. Jag vill inte därmed ha sagt att det är fråga om en eftergift med anledning av uppvaktningen, men likväl saknar vi information om hur det kommer att gå för dem som söker nytt stipendium men har påbörjat sitt forskningsarbete redan tidigare. Ytterligare ett par saker skulle jag vilja framhålla. Departementschefen talar i propositionen om angelägenheten av att universitetsoch högskoleinstitutionerna i ökad utsträckning etablerar samarbete med institutioner och forskare utanför den reguljära universitetsorganisationen. Jag tror personligen att detta är utomordentligt viktigt, jag beklagar bara att statsrådet inte vidare utvecklar vilka möjligheter till sådant samarbete han anser står till buds. Utskottet har ju också anslutit sig till statsrådets förslag härvidlag, men vi saknar likväl konkreta förslag om hur detta samarbete skall kunna förbättras. Det har inte minst från näringslivets sida klagats på att det finns en tendens hos dagens akademiker att isolera sig från den forskning som bedrivs utanför universiteten och att kommunikationen ofta varit ensidig, så till vida att de som en gång lämnat universitetsinstitutionerna i alltför ringa grad återvänt. Jag tror att det är, som jag sade, utomordentligt betydelsefullt, att samarbetet på forskningssidan förstärks och att kraftiga initiativ tas för att öka möjligheten för de nya doktoranderna att erhålla handledarhjälp och uppgifter från näringslivets forskningsinstitutioner. Om doktorsexamen skall vara ett etappmål, kommer den forskningsverksamhet som bedrivs efter examen att i hög grad svara för den totala forskningsökningen. Därför kommer det att fordras kraftiga initiativ från departementets sida för att också använda detta sätt att öka tillgången på handledare. Men, herr talman, vid behandlingen av propositionen i statsutskottets andra avdelning har det visat sig omöjligt att komma överens om i vilken grad fyraårskravet skall anses absolut. Flera ta lare har här före mig betonat de borgerliga ledamöternas önskan om en större flexibilitet i fråga om tiden för doktorsexamens avläggande. Jag skall bara beröra en kategori studerande, för vilka ett alltför hårt krav på fyra år kan innebära att man helt avstår från att studera vidare, och det är de gifta kvinnliga studerandena. De flesta doktorander beräknas vara i åldern 23—27 år, d.v.s. i en ålder då man ofta också har barn. Rent teoretiskt kan naturligtvis problemet reduceras till en fråga om barntillsyn. Svårigheterna för en kvinnlig doktorand med ett eller flera barn skulle kunna lösas om bara barntillsynsfrågan kunde ordnas — och det kan den i de flesta fall för de studerande på våra universitetsorter. Så enkelt är det emellertid icke. Att avlägga en doktorsexamen kan inte jämställas med att ha förvärvsarbete. Forskning ställer helt andra krav på möjligheter till engagemang och på arbetstid. Tankarna på arbetet kan inte kopplas av vid en given tidpunkt på dagen, men de kan inte heller alltid kopplas på på beställning, d.v.s. när daghemmet öppnar. Ansvaret för barnen och deras vård kommer alltid att utgöra en hårdare belastning på den kvinnliga studeranden, och den belastningen kommer att i de allra flesta fall innebära att studietakten i viss mån begränsas. Vad beträffar forskningstakten torde detta gälla i mycket hög grad, och jag har personligen träffat flera ytterligt kompetenta kvinnliga licentiander och också en och annan doktorand som ansett, att den strikta begränsning till fyra år som utskottsmajoriteten föreslagit utgör ett direkt hot mot många kvinnliga presumtiva forskare. Herr Källstad talade om att bilan kan falla antingen före doktorsstudiernas början eller efteråt. Svårigheter blir nog inte att få en eller två månaders förlängning av studietiden men, för att använda herr Källstads liknelse, det kommer att innebära att då bilan faller före de fyra årens början det i många fall blir kvinnliga huvuden som faller. En större flexibilitet i tiden för doktorexamens avläggande skulle med all säkerhet bidra till att forskarrekryteringen bleve mindre snedvriden med avseende på könsfördelningen. Vi såg i dag i tidningen ait statsrådet Palme uppvaktats av representanter för Fredrika Bremerförbundet som ville motverka könsdiskrimineringen. Jag anser inte att statsrådet gjort detta i propositionen. Kanske har både fru Ryding och jag den åsikten, att statsrådet genom att gå in i debatten före de två sista talarna, som är kvinnor, kan ha visat sin uppfattning i frågan. Enligt min mening måste det vara viktigt att sikta på framtiden, och det gör man genom att också ge de kvinnliga forskarna bästa möjliga startmöjligheter. Det gäller ju ändå — och härvidlag tror jag vi alla är överens — att på allt sätt bidra till att höja den totala forskningspotential på vilken hela vårt välstånd vilar.

Herr talman! Med vår motion II: 1139 har vi på främst fyra punkter pekat på brister i propositionen nr 31. Den första gäller det orimliga att riksdagen i dag skall ta ställning till en reform där det inte föreligger några utformade förslag till studieplaner — jag bortser därvid från dem som utarbetats av forskarutredningens ämnesexperter. Vi anser det också uteslutet att institutionerna skall hinna utforma sådana studieplaner till den 1 juli i år under förutsättning att de studerande själva skall ha någon som helst möjlighet att påverka dem. Bl. a. av denna anledning anser vi att man i dag borde ha begränsat sig till att fatta ett principbeslut om en nedskärning av forskarutbildningens längd och sedan ge universiteten och de studerande möjligheter att delta i den konkreta utformningen av genomförandet. Jag konstaterar liksom tidigare talare att man inte tagit lärdom av UKAS utan trampar på i ullstrumporna. Den andra punkten vi tagit upp gäller studiefinansieringen. Det är orimligt att den studerande skall få stipendium och dessutom behöva låna pengar för att doktorera inom de föreslagna fyra åren. Den nuvarande chansen att dels få stipendium, dels ha ett deltidsarbete mister den studerande helt i och med den nya ordningen. Detta innebär att den studerande varje år i förväg måste ta ställning till om han eller hon skall heltidsstudera. I så fall får vederbörande alltså inte ta något arbete, och då återstår stipendium och lånemöjligheter eller föräldrarnas eventuellt feta plånbok.

Det i propositionen föreslagna systemet tillgodoser inte dessa krav. Den tredje punkten i motionen, och den tycker jag är mycket viktig, gäller forskarhandledningens resurser och den s.k. uppdragsforskningen. Man vägrar att fastställa en norm för antalet handledare. Forskarutredningen hävdade att den föreslagna nya forskarutbildningen förutsatte en väsentlig förstärkning av resurserna för undervisning och handledning, så att man i princip hade en handledare per fem å sex doktorander. Detta förslag har emellertid depar tementschefen och även utskottet avvisat. I propositionen talas det i stället om en begränsad utökning av antalet forskartjänster, alltså forskarassistenter och docenier, och departementschefen tycks själv vara medveten om att den ökningen inte kommer att motsvara behoven. Detta framgår bl.a. av att han i propositionen har hänvisat till >angelägenheten av att universitetoch högskoleinstitutionerna i ökad utsträckning etablerar samarbete med institutioner och forskare utanför den reguljära universitetsorganisationen». Härigenom skall det bli möjligt »att avsevärt öka handledningskapaciteten i en rad ämnen>. I annat sammanhang hänvisar departementschefen till uppdragsforskningen som en tänkbar väg att öka resurserna för såväl handledning som studiefinansiering, och i övrigt anser han som tidigare nämnts, en begränsning av antalet studerande i vissa fall vara ofrånkomlig. Detta betyder att forskarutbildningen i realiteten kommer att bli spärrad, i den mån de olika ämnena och institutionerna eller de blivande forskarna inte lyckas finna köpkraftiga efterfrågare för sina produkter utanför universiteten. Och konsekvenserna härav blir en ökad styrning av forskningen i överensstämmelse med avnämarnas behov. Ett sådant förfaringssätt och en forskning som måste fungera på det sättet har enligt vår mening ingenting att göra med demokratisk forskningspolitik. Och varför? Jo — och här vill jag vända mig mot fru Sundberg — de institutioner utanför universiteten som i dag kan köpa forskning och forskningsresultat är inte demokratiska. Det är först och främst institutioner i det enskilda näringslivet, de privata storföretagen och deras organisationer — och deras intressen av forskningens utveckling och inriktning sammanfaller inte med samhällets och folkets intressen. I det fallet representerar herr Palmes proposition sannerligen inte något an nat än vad de borgerliga representerar. Vi anser det vara väsentligt att inför en sådan utveckling slå vakt om och försvara forskarnas möjligheter att bestämma Över sina egna arbetsvillkor samt över forskningens planering och utveckling. Under den tidigare debatten i dag kallade herr Alemyr reservationerna för »anteckningar i marginalen». Det får stå för hans egen räkning. Men vad jag här talat om, en demokratisk forskningspolitik, är den verkliga kärnfrågan i hela reformen. Om förslaget hade lett till att vi fått en sådan forskningspolitik i vårt land hade man kanske kunnat tala om en bra, men långtifrån någon revolutionerande, reform. Den fjärde punkten som vi opponerar emot är de förhållanden som blir rådande — och förresten redan är rådande — för dem som nu håller på med sin forskarutbildning, d.v.s. de övergångsbestämmelser mellan vilka dessa kommer i kläm. Eller det kanske är riktigare att säga bristen på vettiga övergångsbestämmelser, en brist som bl.a. framkommit inte minst vid den tidigare nämnda uppvaktningen. Jäktet med denna reform har för de studerande skapat en osäkerhetskänsla som inte borde behöva finnas. De vet inte vad den forskarutbildning de genomgår kommer att leda till. Hela deras situation har kommit i gungning, och de vandrar nu sannerligen i en öken — som herr Alemyr sade tidigare i annat sammanhang. Enligt vad som framgått av tidningsreferat i går har herr Palme låtit meddela att en ändring härvidlag skall göras, men vi vet ännu inte hur. I denna fråga vill jag ansluta mig till vad fru Sundberg tidigare anfört. Herr talman! Vi har i vår motion, såsom jag förut nämnt, yrkat att riksdagen i dag endast skulle fatta ett principbeslut. Dessutom önskar vi att Kungl. Maj:t skall få i uppdrag att utforma ett förslag till studiefinansiering, som motsvarar de krav vi preciserat och att på grundval av diskussion med och synpunkter från de direkt berörda vid våra universitet återkomma med konkreta förslag beträffande resursfördelningen till forskarutbildningen. I detta senare sammanhang bör i princip forskarutredningens förslag om en fast relation mellan antalet doktorander och handledare accepteras. Tyvärr har utskottet ställt sig helt avvisande och kallsinnigt till motionen, i den mån den över huvud taget har behandlats. Jag anser en sådan behandling vara ganska märklig för att ha förevarit inom statsutskottets andra avdelning. Herr talman! Med vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till motionen II: 1039. Skall = fiskevårdsområdet omfatta oskiftat fiske med flera delägare, erfordras därjämte samtycke från minst en delägare inom varje sådant fiske.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 42 föreslås åtgärder för att främja fritidsfisket, i första hand genom statlig lånegaranti inom en ram av två miljoner kronor under budgetåret 1969/70 till anordningar för att förbättra fiskevatten, bidrag till förrättningskostnader vid bildande av fiskevårdsområden samt rådgivning och annan serviceverksamhet. Vidare föreslås vissa ändringar i lagen om fiskevårdsområden och lagen om rätt till fiske för att underlätta bildandet av fiskevårdsområden och skydda fiskbeståndet. Som underlag för de föreslagna åtgärderna ligger det betänkande fritidsfiskeutredningen avlämnade år 1968. I direktiven för utredningen angav dåvarande chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, bl.a. att med hänsyn till fritidsfiskets stora värde ur friluftsoch rekreationssynpunkt syntes staten böra medverka till att leda fritidsfiskets utveckling. En översyn av de statliga insatserna på detta område vore därför motiverad. Genom organisatorisk medverkan från statsmakterna samt ändamålsenliga fiskebestämmelser torde i inte obetydlig utsträckning bättre förhållanden kunna uppnås på fritidsfiskets område utan att därför statens kostnader för ändamålet skulle behöva öka i större omfattning. Vidare skulle gällande vattengränsoch fiskerättslagstiftning undersökas och förslag avlämnas till en modifiering av gällande lagstiftning i syfte att skapa bättre möjligheter att bedriva fritidsfiske utan att yrkesfiskets intressen träddes för nära. Frågan om fisketillsyn och bevakning borde också uppmärksammas. Vidare borde utredas om länsstyrelsernas lokala bestämmelser på fiskets område kunde göras enklare och mera enhetliga.

De förslag som departementschefen nu lägger fram måste väl därför betraktas som endast en inledning till en kommande, ännu kraftigare satsning av statsmakterna för att främja en av de mest populära fritidsaktiviteterna i vårt land, fritidsfisket. Utredningens förslag till lag om förvaltning av samfällda fisken har ställts på framtiden med motiveringen att lantmäteristyrelsen har i uppdrag att se över bysamfällighetslagen och att förslag till ny lag kan väntas under innevarande år. En särskild lagstiftning för samfällda fisken bör därför anstå till dess man tagit ställning till lantmäteristyrelsens förslag. Detta förefaller ju vara ett rimligt skäl. Behovet av en lagstiftning om en enklare form för förvaltning av enstaka skifteslagsfiske än vad lagstiftningen om fiskevårdsområden innebär kvarstår dock, då både de personella och de ekonomiska resurserna i första hand måste koncentreras på bildandet av de från allmän synpunkt viktigare fiskevårdsområdena. Utredningen lade vidare ned ett omfattande arbete på att kartlägga och bringa reda i den flora av skilda detaljbestämmelser som förekommer i de nuvarande lokala stadgorna. Utredningens förslag till ändring innebär en radikal brytning med nu gällande ordning och skulle kunna bringa reda i de rådande missförhållandena. Då remissinstanserna i betydande utsträckning hade allvarliga erinringar att göra mot förslaget har statsrådet föredragit att skjuta även den frågan på framtiden. Så också några ord om förslaget till införande av en allmän fiskeavgift. Det är uppenbart att de i propositionen föreslagna lagstiftningsåtgärderna ytterst syftar till att utveckla fritidsfisket, och detta kan inte ske i önskvärd utsträckning om inte nödvändiga ekonomiska resurser står till buds. Fritidsfiskeutredningen gav klart till känna att den i första hand tänkte sig att de åtgärder som utredningen föreslog skulle bekostas av skattemedel, d. v. s. gå över budgeten. Om denna finansieringsväg skulle visa sig helt eller delvis stängd, föreföll det utredningen naturligt och riktigt att peka på andra möjligheter till finansiering av nödvändiga åtgärder för att i en snabbare takt främja fritidsfisket. I en sådan situation borde enligt utredningens mening allvarligt övervägas att införa en avgift på fiske som verksamhet med syfte att härigenom skaffa de ekonomiska resurser som behövs för att öka möjligheterna för fritidsfiskarna att få tillgång till goda fiskevatten på så nära håll som möjligt. Flertalet remissinstanser avstyrker emellertid att en allmän fiskeavgift införes. Statsrådet har heller inte vågat sig på att framlägga ett förslag härom. En finansiering skattevägen vore att föredra, anser många remissinstanser samtidigt som man framhåller att betydande medel behövs för olika åtgärder i syfte att utveckla fritidsfisket. Den proposition vi nu behandlar är ett bevis på svårigheterna att över budgeten få fram nödvändiga medel. Förmodligen kommer svårigheterna att kvarstå även i framtiden, och då är det naturligt att man söker andra finansieringsvägar.

Denna fråga har behandlats i jordbruksutskottets utlåtande nr 16, och motionen bör enligt utskottets mening lämnas utan åtgärd. Jag avstår därför från att ställa något yrkande och hoppas att statsmakterna följer utvecklingen med uppmärksamhet och vidtar de åtgärder som kan visa sig erforderliga. Med dessa påpekanden har jag velat konstatera, att det kvarstår åtskilliga viktiga åtgärder, som snarast möjligt behöver vidtas från statsmakternas sida för att skapa ännu bättre möjligheter för en snabb och sund utveckling av fritidsfisket. Så några ord om de åtgärder som föreslås i propositionen och som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande. Vad först beträffar den lånegaranti inom en ram av 2 miljoner kronor, som förslås för budgetåret 1969/70 till anordnande eller förbättring av fiskevatten, bidrag till förrättningskostnader vid bildande av fiskevårdsområden samt rådgivning och annan serviceverksamhet, så finns det väl inte annat än gott att säga härom. Enligt min mening skulle det dock ha varit ännu bättre, om den hade varit uppdelad i en lånedel och en bidragsdel på förslagsvis 75 respektive 25 procent. Detta skulle säkerligen ha fått en stimulerande effekt på aktiviteten inom de tänkta investeringsområdena. Det finns inget förslag härom i utskottsutlåtandet, men jag kan ju alltid ge uttryck för ett önskemål om att departementschefen lägger detta på minnet inför nästa års budgetarbete. Den föreslagna höjningen av bidraget till förrättningskostnader vid bildandet av fiskevårdsområde från för närvarande högst 50 procent av kostnaden till högst 80 procent är också en bra sak som bör bidra till tillkomsten av fler och bättre kortfiskeområden. Sedan övergår jag till att diskutera mitt egentliga ärende, nämligen de föreslagna ändringarna i lagen om fiskevårdsområden. Fiskevårdsområdets väsentliga ändamål anges i förarbetena till lagen om fiskevårdsområden vara att möjliggöra ordnade fiskeförhållanden, ett rättvist utnyttjande av fisket och en god fiskevård inom ett område där fiskerätten är splittrad på flera innehavare. Detta ändamål sammanfaller med det allmännas intresse att fisket som en naturtillgång utnyttjas och vårdas på bästa sätt. Lagen om fiskevårdsområden har varit i kraft sedan 1960. I samband med lagens tillkomst uttalade tredje lagutskottet att det var nödvändigt att följa utvecklingen av lagens verkningar med största uppmärksamhet och att vidta erforderliga kompletteringar utan dröjsmål. Annars riskerade man enligt utskottets mening att den nya lagen skulle bli en lag bara på papperet. I viss mening kan det nog sägas att den visat sig vara det. Bildandet av nya områden har gått trögt. Orsakerna härtill har varit flera. Bland annat har själva omröstningsförfarandet varit så konstruerat att det lagt hinder i vägen för själva bildandet av fiskevårdsområde, nämligen därigenom att frånvarande delägare likställts med delägare som röstat nej. Nu föreslås i stället att vid beslut om bildande av fiskevårdsområde eller upplåtelse av fisket inom sådant område endast de i omröstningen deltagandes röster och delaktighetstal skall beaktas. Detta förslag har tillstyrkts av så gott som alla remissinstanser. För att tillgodose kravet på rättssäkerhet föreslås att sättet för kallelse till det första sammanträdet ändras. Kallelse skall enligt förslaget ske genom förrättningsmannens försorg och enligt rättegångsbalkens bestämmelser om delgivning av annan handling än stämning. Utskottets majoritet delar departementschefens uppfattning att till själva syftet med bildandet av fiskevårdsområde hör ordnade fiskeförhållanden och god fiskevård. Skall detta kunna uppnås i t.ex. en hel sjö är det nödvändigt att man får med alla delägarna.

Av skäl som jag nyss angav kan utskottet inte dela denna uppfattning.

Enligt utskottets mening är det inte minst med tanke på fritidsfisket angeläget att fiskevårdsområden bildas i snabbare takt och i större omfattning än som hittills varit fallet. En till staten och kommunen utvidgad initiativrätt får anses utgöra ett av de viktigaste medlen för att uppnå detta mål. Det slutliga avgörandet i frågor om bildande och förvaltning av fiskevårdsområde kommer ju ändå alltid att helt ankomma på delägarna. den eller kommunen att ta ett initiativ för att intressera sakägarna kring en sjö eller ett vattendrag att bilda ett fiskevårdsområde borde kunna i hög grad främja tillkomsten av nya kortfiskevatten till nytta och glädje för vårt lands många fritidsfiskare.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

Herr talman! Först ber jag att i huvudsak få instämma i vad herr Grebäck anfört i anledning av tredje lagutskottets utlåtande nr 32. Jag delar den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen när det gäller de ändringar som gjorts för att mera effektivt kunna få fram fiskevårdsområden. Ändringarna i 6 och 10 88 lagen om fiskevårdsområden innebär att man inte skall räkna frånvarande delägare som nej-röster utan att kvoteringen skall ske med utgångspunkt från antalet närvarande vid sammanträdet. Jag finner detta vara helt riktigt. Fritidsfiskeutredningen har i huvudsak inspirerat de lagändringar som föreslås i propositionen. Utredningen ansåg att det var riktigt att underlätta bildandet av fiskevårdsområden, men man ville också skapa ett skydd för delägar na inom sådana områden och därför föreslog man borttagande av andra punkten av första stycket i 11 8 som begränsar möjligheten för en enskild fiskerättsägare att själv få utöva fiske inom ett sådant område. — 11 8 finns inte med i propositionen annat än i en bilaga på s. 56, där utredningsförslaget refereras, och i utskottsutlåtandet återges paragrafen på sista sidan. Departementschefen har sagt att dessa ändringar sannolikt innebär ett effektivt sätt att främja tillkomsten av fiskevårdsområden. Jag hoppas att det är så, och i varje fall gör man nu så mycket som kan göras i den riktningen. Sedan vill jag understryka ytterligare ett departementschefsuttalande, nämligen att bildandet av fiskevårdsområden i första hand syftar till att tillgodose delägarnas berättigade intressen. Detta sker genom att man får en ordnad fiskevård och ökade inkomster; eftersom det blir bättre fiske, kan man sälja fiskekort och utarrendera fisket. Som herr Grebäck sade är fritidsfisket en folkrörelse med allt flera utövare. Det är då inte så lätt att klargöra skillnaden i fråga om omröstningsreglerna och varför de som har avgivit reservationen III är litet försiktiga. När det gäller att bilda ett fiskevårdsområde är vi utan vidare med på att det bör finnas en svagare spärr än hittills. Men när fiskevårdsområdet är bildat tycker vi det är orimligt att en delägare som har ett avgränsat fiskevatten kan bli av med rätten att fiska däri genom ett majoritetsbeslut om att fisket exempelvis kan utarrenderas till en fiskeklubb. Jag medger att det inte är någon vanlig situation, men bara detta att den kan inträffa gör att man bör vara försiktig. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande utom vad gäller den fråga som tagits upp i reservationen III, till vilken jag alltså yrkar bifall.